Fru talman! Sotiris Delis har frågat mig hur jag bedömer Sveriges psykologiska beredskap för att möta underrättelsehotet och informationskrigföringen från Rysslands sida.Regeringen delar bedömningen att den ryska statsmakten aktivt försöker påverka medierapportering, debatt och opinion gällande utvecklingen i Rysslands närområde. Det gäller såväl inom Ryssland som i andra länder. Som tidigare har sagts här i kammaren avser regeringen som ett svar på denna utveckling att bland annat öka Sveriges bilaterala stöd till oberoende massmedier och ett fritt civilsamhälle i Östeuropa, liksom stöd för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland.I den breda försvarsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är vi överens om bilden av en påtaglig försämring av omvärldsläget under de senaste åren. Vi är också överens om att detta ställer förändrade krav på totalförsvaret, det vill säga både på det militära försvaret och på det civila försvaret.Det försämrade läget aktualiserar behovet av ett psykologiskt försvar anpassat till dagens förhållanden. Psykologiskt försvar syftar fortsatt till att så långt det är möjligt under störda förhållanden säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier. Detta är en del i det civila försvaret.Påverkanskampanjer pågår i dag mot Sverige och andra länder. Påverkanskampanjer utgör ett brett spektrum av olika verksamheter som kan användas såväl i fredstid som i krig och som berör flera svenska myndigheters ansvar och roller. I försvarsöverenskommelsen anger vi att Sverige ska kunna identifiera och möta påverkanskampanjer och neutralisera propagandakampanjer. Dessa aktiviteter måste med respekt för den grundlagsskyddande tryck och yttrandefriheten kunna hanteras av berörda myndigheter och aktörer såväl under fredstida förhållanden som vid höjd beredskap.Flera myndigheter, inklusive Myndigheten för samhällsskydd och beredskap , rättsvårdande myndigheter och försvarsmyndigheterna har i detta sammanhang viktiga uppgifter. För att på bästa sätt utnyttja redan existerande resurser hos myndigheterna måste bland annat samverkan mellan myndigheterna utvecklas.I MSB:s uppgifter ingår bland annat att stödja medieföretagens beredskapsplanering och att fördela medel för att säkerställa distribution av etermedier vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. MSB upprätthåller dialog och samverkan med medieföretagen i forumet Mediernas beredskapsråd. Inom området bedrivs ett viktigt utvecklingsarbete.Jag och andra berörda statsråd avser att noga följa arbetet med att utveckla Sveriges förmåga till psykologiskt försvar.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret.Starten på min fråga kom när jag läste i den svenska säkerhetspolisens årsbok för 2014 under avsnittet Händelser 2014, där det bland annat helt öppet redogörs för ryska olagliga underrättelseoperationer mot vårt land. De har dessutom ökat i anslutning till krisen i Ukraina.Tanken med frågan är också att ta pulsen på statusen på vår psykologiska beredskap. Enligt min bedömning, fru talman, är det så att ju bättre denna är och ju högre befolkningens försvarsvilja är, desto starkare är dess motståndskraft mot påtryckningar och psykologisk krigföring från motståndaren.Samordningen och planeringen för det psykologiska försvaret i vårt land har varit en civil myndighetsuppgift sedan 50-talet. Arbetet syftade till att så långt som möjligt under extrema förhållanden säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle där upplysta medborgare fattar kloka beslut.Statsrådet redogör för hur han bedömer att Sveriges psykologiska beredskap ser ut. Det är korrekt. Däremot säger inte statsrådet i sitt svar så mycket mer om hur han tänker gå till väga för att förbättra den. Statsrådet ger med andra ord inget svar i en sådan allvarlig fråga i en sådan allvarlig tid som den vi lever och verkar i. Det vore därför intressant att få lyssna på statsrådets tankar om hur han ämnar göra för att förbättra Sveriges psykologiska beredskap.-. Denna typ av cyberkrigföring är numera mycket aggressiv, enligt min bedömning. Mer konkret, fru talman, indelas en informationsattack eller informationschock i tre steg, enligt den ryske majoren general Ivan Vorobev, en grå eminens inom området.

I vårt globala informationssamhälle behöver man numera inte skicka en grupp specialiserade kommandosoldater för att skapa oreda i till exempel våra trafiksystem. På säkert avstånd och bakom ett tangentbord kan motståndaren stoppa snabbtåget som jag åker minst två gånger i veckan mellan Stockholm och Jönköping.Påverkanskampanjer, fru talman, är ett komplicerat område som kräver resurser. Såvitt jag vet har regeringen minskat anslaget till MSB. I statsrådets svar lyser också oviljan att informera om huruvida Sverige framöver kan tänka sig att samarbeta med EU i dessa synnerligen resurskrävande problemområden. Har regeringen blivit inbjuden till att samverka inom ramen för liknande EU-aktiviteter? Har regeringen accepterat inbjudan? Arbetar regeringen med att finna andra kompletterande fält med ambitionen att Sverige ska vara psykologiskt rustat när vi fullkomligt cyberbombarderas? Jag skulle välkomna statsrådets kommentarer om detta.
Fru talman! Jag instämmer i mycket av det Sotiris Delis säger. Samtidigt måste vi göra en distinktion mellan det psykologiska försvaret - det vill säga Sveriges förmåga att möta påverkanskampanjer med syfte att förvrida bilden av motståndaren eller av ett händelseförlopp, eller med syfte att minska vår försvarsvilja - och rena cyberattacker. Om sådana skulle göras av en främmande stat för att exempelvis försena, förhindra eller växla om Sotiris Delis tåg vore det en ren krigsattack. Det vore en attack med cyber som vapen, inte en del av någon psykologisk krigföring även om det naturligtvis - precis som en bomb, en terrorattack eller ett väpnat angrepp - skulle få även psykologiska effekter. Det var många frågor på slutet; låt mig börja med den om EU. Självklart ska vi samarbeta med EU i de här frågorna. Europeiska rådet har också uppmärksammat medlemsländerna på den här frågan och uppmanat dem att titta på den. Det är alltså självklart en del av vårt arbete. När det handlar om det civila samhällets förmåga att motstå cyberattacker har MSB ett uppdrag, nämligen det nationella CERT-uppdraget. FOI har en stor och bra övningsverksamhet när det gäller att motstå den här typen av attacker. Det kvarstår dock ganska mycket att göra. Den Riksrevisionsrapport vi nyligen har fått och som vi har kommit med en skrivelse om till riksdagen visar att vi har brister i vår it-beredskap. Det kanske skulle kunna vara förlåtet, men problemet är att vi har samma brister i it-beredskapen som vi hade för sex sju år sedan. Det beror tyvärr på att den tidigare - moderatledda - regeringen negligerade de här frågorna, fru talman. Annars hade det inte varit möjligt för Riksrevisionen att ett antal år senare lämna exakt samma kritik. Detta måste vi nu ta tag i. Vi måste bygga upp en obligatorisk incidentrapportering så att berörda myndigheter har tillgång till det. Vi måste klargöra myndighetsstrukturen och vidta ett antal andra åtgärder för att komma till rätta med detta. När det gäller själva det psykologiska försvaret är det delat mellan MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och naturligtvis Säkerhetspolisen. Det finns självklart även en militär del. Det stämmer att MSB har fått minskade resurser, men inte i de här delarna. Det hade kanske varit klädsamt för Sotiris Delis att delge kammaren att neddragningen i precis lika hög grad kom i den alliansbudget som blev kammarens beslut.
Fru talman! Till att börja med har regeringens företrädare satt i system att skylla allt som inte gjorts av den nuvarande regeringen på den tidigare regeringen. Jag vill informera statsrådet om att ni sitter vid makten nu. När det gäller EU kan jag konstatera att regeringen i sitt svar på en skriftlig fråga, 2014/15:181 om EU och rysk informationskrigföring, bland annat uttalade följande: "EU:s svar på denna utveckling har hittills varit otillräckligt. Regeringen har därför konsekvent verkat för att EU:s institutioner bör förstärka sina insatser och ta en tydlig, ledande roll för att - tillsammans med medlemsstaterna - proaktivt sprida korrekt information om EU:s politik och dess bevekelsegrunder samt korrigera felaktigheter." Nu finns det möjlighet för Sverige att aktivt delta i detta arbete. Enligt en artikel i nättidningen Euobserver vill EU:s utrikestjänst anställa en handfull ryskspråkiga "mythbusters" för att motverka rysk påverkan på och propaganda i medierna. På den frågan svarade statsrådet lite allmänt att man är positiv. Men det finns fakta - Sverige har fått en inbjudan. På en punkt är vi dock överens, nämligen att vår psykologiska beredskap är bristfällig och måste kompletteras väldigt snabbt inför de system som finns. Jag skulle dock hemskt gärna vilja höra statsrådet säga att han är beredd att delta i just det av EU:s utrikestjänst initierade projektet, för att bredda och komplettera Sveriges initiativ när det gäller att förstärka Sveriges psykologiska beredskap.
Fru talman! När det gäller den frågan får jag faktiskt ta och återkomma, för jag känner inte till detaljerna om detta. Jag känner inte till om Sverige har gett ett svar på den frågan eller inte, så jag ber att få återkomma i en annan ordning. När det gäller vilka som sitter i regeringen lovar jag Sotiris Delis att han inte behöver upplysa mig om att det är vi som gör det och att det är jag som är minister. Anledningen till att jag tog upp det var naturligtvis att Riksrevisionen 2007 lämnade förödande kritik mot Sveriges it-beredskap och vår förmåga att stå emot de attacker Sotiris Delis med rätta intresserar sig för, engagerar sig i och tycker att Sverige ska ha en bra kapacitet att bemöta. Sedan går det sju år innan Riksrevisionen gör en förnyad granskning. Under alla dessa sju år har vi en moderatledd regering med moderata ministrar, och efter de sju åren kommer Riksrevisionen fram till exakt samma kritik. Ingenting har alltså hänt på sju år för att förbättra Sveriges it-säkerhet. Då är det kanske ändå rimligt att man riktar kritiken mot den regering och det parti som under hela denna tid har suttit vid makten utan att vidta några åtgärder för att förbättra Sveriges it-beredskap.Nu har vi en ny regering, och nu vidtar vi de åtgärder den moderatledda regeringen skulle ha vidtagit för att stärka vår it-beredskap. Nu kommer den obligatoriska incidentrapporteringen på plats. Nu lever vi upp till EU:s NIS-direktiv. Nu tydliggör vi myndigheternas ansvar för it-säkerhet och var gränserna ska gå. Nu uppmanar vi de statliga myndigheterna att återkomma till regeringen med rapportering om hur de har byggt upp sin it-beredskap. Nu går myndigheterna igenom kommun efter kommun för att kolla hur it-beredskapen är. Nu sker revisioner av de mest säkerhetskritiska myndigheterna för att se hur it-beredskapen ser ut där. Det här är sådant Riksrevisionen nämnde för den borgerliga regeringen 2007, men i stället för att leda till handling hamnade det längst ned i byrålådan.Jag ska även återkomma till frågan om den psykologiska beredskapen och det civila försvaret. De här frågorna kommer regeringen att återkomma till i inrikespropositionen och i det försvarspolitiska arbetet, och då är tanken att vi ska göra det i bred politisk enighet. De här frågorna fick ju faktiskt ganska bra uppmärksamhet i Försvarsberedningen, och jag vet att de har varit föremål för diskussioner inför försvarsbeslutet.

Fru talman! Jag vill också välkomna de initiativ statsrådet aviserar ska tas på just detta område. På en punkt delar jag dock inte statsrådets beskrivning. Det är nämligen så att regeringen har axlat ansvaret för Sveriges framtid, och jag har i kammaren ofta hört att regeringen har en enkel förklaring så fort den misslyckas med att åstadkomma saker och ting på den ambitionsnivå regeringen har. Jag tycker inte att medborgarna förtjänar att regeringens representanter, statsråd, riksdagsmän och riksdagskvinnor gång på gång hänvisar till att Alliansen gjorde si, att Alliansen gjorde så och så vidare. Jag tycker inte att det är vare sig politiskt hedervärt eller lämpligt.

Fru talman! Jag delar Sotiris Delis uppfattning att statsråd har det fulla ansvaret för de beslut man fattar och inför den svenska befolkningen. Men det måste gälla även tidigare regeringar och inte bara nuvarande regeringar.Det är angelägna frågor som Sotiris Delis tar upp i sin interpellation. När inrikespropositionen har kommit och när våra partier och ett antal andra partier tillsammans har arbetat fram förslag och tagit ansvar för Sveriges försvar är min förhoppning att vi kan stå starkare i de här frågorna. Jag välkomnar Moderaternas bidrag till den diskussionen.